Herr talman! När man hör Magnus Persson får man nästan uppfattningen att det skulle vara den nya regeringen som bär skulden för nuvarande arbetslöshet och nuvarande förhållanden. Ni har ju haft regeringsmakten i nio år, och det har blivit som det har blivit. Efter 14 dagar skulle alltså den nya regeringen ha orsakat rådande förhållanden. Jag kan bara säga att centern hela tiden har satsat på arbetslinjen. Vi har också hela tiden satsat på att hela Sverige skall leva och kommer att göra så också i fortsättningen. Vi har tidigare här i debatten hört om de allvarliga problem som vi står inför när det gäller vår ekonomi och näringslivets konkurrenskraft och som direkt drabbar arbetsmarknaden. Dessa svårigheter gör också att de regionala obalanserna och problemen förstärks. Vi står inför en situation på arbetsmarknaden som är värre än den vi hade i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet. Ja, det sägs ju numera att man får gå tillbaka till 1930-talet för att hitta något motsvarande. I vissa kommuner i mitt hemlän är nu arbetslösheten över 6 %, och ungdomsarbetslösheten är långt värre. För att klara denna svåra situation behövs åtgärder -- behoven har funnits där länge, något som jag påpekat tidigare i denna kammare -- på både kort och lång sikt. På lång sikt är det ett absolut måste att ge näringslivet förutsättningar att bli konkurrenskraftigt gentemot vår omvärld. Vi har i dag en situation där stora delar av vår industri har bekymmer. bilindustrin, är det mycket bekymmersamt, inte bara för Volvo och Saab utan också för deras många underleverantörer på olika orter i Västsverige. Men också många andra delar inom svensk industri har det svårt, vilket gör att det nu måste vidtas många olika åtgärder för att förbättra situationen. Den nya regeringen får därför nu ett mycket tufft arbete med att ge vårt näringsliv den injektion som behövs för att få fart igen. Det centrala målet måste nu vara att återvinna utvecklings och tillväxtkraften i svensk ekonomi. Men det kommer att bli en lång och mödosam väg att gå. Regeringsdeklarationen anger färdriktningen för att förändra och förbättra Sverige. Det behövs konkurrensbefrämjande åtgärder, och det erfordras en satsning på och utbyggnad av eftersatt infrastruktur. Det kommer att göras ökade satsningar på utbildning och forskning. Det behövs också ökade investeringar i ny teknik så att våra företag kan utveckla och tillverka sina produkter i En mycket väsentlig del i arbetet med att åter göra Sverige till en ledande industrination blir satsningen på småföretagen. Förmögenhetsskatten på arbetande kapital skall avskaffas, arvsskatten lindras, de sociala avgifterna på vinstandelar i företag tas bort och regelverken för de mindre företagen förenklas. Sedan kan tilläggas att löntagarfonderna kommer att avskaffas. Det är en symboliskt viktig handling. Riskkapitalförsörjningen till småföretagen måste också förbättras. Det planeras en omfattande utförsäljning av statliga företag för att sprida ägandet. Frigjorda medel kan man sedan använda till offensiva investeringar i infrastruktur. Många småföretag finns i dag inom turistnäringen. Denna näring har som bekant sedan den nya turistmomsen infördes haft stora problem. Därför är det nu viktigt att momsen på turism, hotell och restauranger samt resor sänks. Kombinationen av sänkningen av turistmomsen med momsen på inrikes persontrafik och sänkningen av arbetsgivaravgifterna i inlandet kommer förhoppningsvis att ge turistnäringen ny fart i vårt land. Som jag tidigare nämnde finns satsningen på infrastruktur med i regeringsförklaringen. Denna satsning kommer att bli synnerligen angelägen när det gäller att förbättra förutsättningarna för näringslivet i hela Sverige. I mitt hemlän Värmland, som på många andra platser i vårt land, finns det ett stort behov av investeringar i vägar, järnvägar, flyg och utbildning. De medel som satsas i Värmland under den socialdemokratiska regeringen har varit alltför små. Detta har gjort att det finns en stor eftersläpning på nödvändiga investeringar. Strax före valet kom beskedet att E 18 mellan Hån och Riksgränsen skulle byggas om. Och detta är jag tacksam för. Vi har länge kämpat för att få bygga bort denna flaskhals. Det finns dock många andra vägar, t.ex. vägarna 45, 61 och 62 samt många grusvägar, som måste få en genomgripande upprustning. Likadant är det med järnvägen Stockholm-- Karlstad--Olso. Där finns också stora behov av investeringar, liksom när det gäller en ny flygplats i Värmland. I den tid av arbetslöshet som vi nu upplever måste det vara riktigt med dessa investeringar, som direkt ger arbetstillfällen, men de skapar också underlag för bättre förutsättningar i framtiden. Utöver vad jag nu har angivit kommer på kort sikt hela arsenalen av övriga arbetsmarknadspolitiska åtgärder att behövas för att man skall komma till rätta med dagens arbetslöshet. Herr talman! Jag vill också säga några ord om vårt jordbruk, som befinner sig i en omställningsperiod, vilken har skapat stort misstroende inom näringen. Även här gäller det att skapa förutsättningar för en framtida stark näring i hela landet. Vårriksdagens ändringar till det sämre av 1990 års livsmedelspolitiska beslut gör att många känner en stark oro för framtiden. Därför är det bra att denna fråga tas upp i den nya regeringens deklaration. Det kommer nu att tillsättas en särskild kommission som skall följa arbetet med jordbrukets omställning. Om vi vill bevara ett svenskt jordbruk och slå vakt om ett öppet och levande kulturlandskap, måste vi också ge ekonomiska förutsättningar för detta. När det gäller jordbruket i norra Sverige sades det i beslutet från 1990 att lönsamheten ej skulle försämras i någon nämnvärd omfattning. Trots detta har lönsamheten försämrats högst avsevärt. Därför är det viktigt att den grupp som skall se över stödet till jordbruket i norra Sverige snabbt kommer med ett positivt förslag som ger näringen framtidstro.

Herr talman! Som ledamot av en borgerlig regeringskonstellation är nu Kjell Ericsson en av dem som skall påverka och se till att jobben skapas där de bäst behövs. Det var egentligen inte någon anklagelse som jag kom med. Vi har dock haft en hygglig arbetsmarknadssituation totalt sett i Värmland under de senaste 6--8 åren. Jag har varit med så länge att jag har upplevt en fördubblad arbetslöshet jämfört med den som vi i dag har -- detta under skilda regeringar med olika konstellationer. Kjell Ericsson sade att regeringen har en tung och mödosam väg att vandra. Det är klart, men de första stapplande stegen kan nu börja tas. Det är vad folk ute i bygderna förväntar sig. Jag har inte varit nöjd med resursfördelningen i alla lägen. Men framtiden får väl utvisa om det är den tidigare socialdemokratiska regeringen som har satsat mest eller om den nyvalda borgerliga regeringen kommer att satsa mer. Detta kan vi ju träta om i ett senare skede när vi har fått ytterligare bevis. Min rekommendation till Kjell Ericsson och till mina kolleger på Värmlandsbänken är: Gå till era partiers regeringsföreträdare, främst till industriministern och arbetsmarknadsministern, och se till att det så långt möjligt skapas jobb i våra hemlän. Det är Värmland och skogslänen som i dag är mest utsatta. Där är det 35 000 personer som går utan jobb.
Herr talman! Magnus Persson sade att sysselsättningen i Värmland har varit god under de senaste åren. Så har situationen egentligen varit under många år i hela vårt land. Devalveringseffekten bidrog också till att skapa arbetstillfällen. Samtidigt skedde det en eftersläpning av nödvändiga investeringar. Denna försummelse gör att man nu ligger efter på många olika områden. Detta slår dubbelt hårt, inte minst mot bilindustrin. Där behövs det nya investeringar för att man skall kunna producera nya delar till t.ex. Volvo och Saab. I dag klarar man inte konkurrensen med utlandet. Här måste det till en utveckling av ny teknik som kan vara till hjälp för bilindustrin att bli konkurrenskraftig, även i Tidigare i dag kunde vi lyssna till arbetsmarknadsministern. Han lade fram ett paket, där han presenterade olika åtgärder som behöver vidtas, inte minst när det gäller inlandet, såsom satsningar på infrastruktur, på vägar, järnvägar, utbildning och också på den högre utbildningen ute i regionerna. Allt detta är viktiga åtgärder som den nya regeringen har tagit upp i sin regeringsdeklaration och som jag och andra kommer att arbeta för.

Herr talman! På arbetsmarknads och regionalpolitikens områden har vi varken råd eller tid med en politisk smekmånad. Dag för dag ökar arbetslösheten i skogslänen och närmar sig snabbt tvåsiffriga procenttal. Ansvaret vilar tungt på den nye arbetsmarknadsministern och den nya regeringen. Ett paket har utlovats, men ingenting har sagts om innehåll och omfattning. I den omfattande regeringsdeklarationen inleds det lilla regionalpolitiska avsnittet med en kort men mycket förpliktande mening: ''Hela Sverige skall leva''. Det är bra, men hur tänker regringen gå till väga? Herr talman! I Gävleborgs län behövs stora infrastrukturella satsningar. Projekten är klara, och det som fattas är beslut av den nya regeringen om igångsättning. Det behövs förbättringar av E 4 mellan Söderhamn och Hudiksvall, snabbtåg Stockholm--Sundsvall, upprustning av norra stambanan genom länet samt sist men inte minst: en nödvändig förstärkning av högskolan i Gävle-Sandviken, och det står högst upp på vår dagordning. Herr talman! Hur skall en regering med stora skattesänkningar för främst kapital och förmögenhetsägare som övergripande mål kunna ställa upp med tillräckliga resurser? Och finns den politiska viljan utöver arbetsmarknadsministerns vilja? Han måste ju ha den övriga regeringen med sig. Hur skall den i oppositionsställning så vältalige och engagerade glesbygdsförespråkaren Börje Hörnlund få med sig sin marknadsinriktade regeringschef på nödvändiga regionalpolitiska insatser i skogslänen? Herr talman! Frågorna är många, men svaren lär nog dröja. Under tiden sprider sig oron och misstron bland folket i allmänhet och i skogslänen i synnerhet. Vi socialdemokrater kräver aktiva, kraftfulla åtgärder, nu. Nödvändiga strukturella investeringar i de statliga företag som i stor utsträckning dominerar skogslänens arbetsmarknad måste genomföras. Vi säger nej till den omfattande utförsäljning av statliga företag som regeringen aviserat -- det löser inga långsiktiga problem i skogslänen. Vi säger ja till en ökad vidareförädling inom basnäringarna och ja till omedelbara, nödvändiga infrastruktursatsningar i skoglänen. Herr talman! I det borgerliga regeringsunderlaget i denna kammare ingår mina kolleger på länsbänken: Rolf Dahlberg , Hans Lindblad När jag tittar ut över den nu nästan tomma Gävleborgsbänken, kan jag konstatera att inte någon av mina borgerliga kolleger anser det vara intressant att närvara i kammaren eller att delta under den regionalpolitiska debatten. Jag vill ändå via protokollet ställa några frågor till mina kolleger: Hur ställer ni er till regeringens aviserade förslag att slopa den nuvarande skatteutjämningen mellan rika och fattiga kommuner utan att man har redovisat vad man tänker sig i stället? Vad har ni att säga om förslaget om en högsta tillåtna kommunalskatt på 30 kr./skattekrona? Stödjer ni dessa förslag? Om svaret är ja, betyder det att ni medvetet ställer upp på en påtvingad social nedrustning i samtliga Gävleborgs tio kommuner och i vårt landsting. Är skattesänkningar viktigare också för er än en rättvist fördelad och bra välfärd för de människor som lever och bor i Gävleborgs län? Herr talman! Vi socialdemokrater kommer med all kraft att motarbeta alla försök att försämra förutsättningarna för människor att leva och bo i skogslänen. Solidaritet mellan olika delar av vårt land, en rättvis fördelningspolitik och en regering som utvecklar förutsättningar och inte avvecklar dem behövs om hela Sverige skall leva.

Herr talman! I det regionalpolitiska avsnittet av den här debatten vill jag med anledning av de senaste dagarnas händelser i Fyrstad belysa situationen för flyget i Fyrstadsregionen, dvs. i Flyget har under många år haft stor betydelse för näringslivets utveckling i fyrstad. Snabba in och utrikestransporter har blivit allt viktigare förutsättningar för olika verksamheter. Betydelsen av goda kommunikationer har också speglat sig i resandeströmmen från Trollhättan Vänersborgs flygplats, som regionens flygplats heter. Under 80-talet har antalet resande ökat från något 10 000-tal vid decenniets början till ca Trollhättan--Vänersborg har blivit flygplats inte bara för Fyrstad utan också för delar av Bohuslän, Dalsland och Västergötland. Exempelvis har glesbygden i Dalsland genom flygplatsen knutits till acceptabla förbindelser med resten av landet. Det är ingen överdrift att påstå att spridningseffekten för flyget är god till Dalsland och stora delar av Av kända skäl, herr talman, har flygverksamheten i år minskat i landet. Detta gäller också för Fyrstads flygplats, som fått vidkännas en nedgång med omkring 20--25 %. Detta har skett i en tid när det konsortium med berörda kommuner som driver flygplatsen har haft uppgiften att undersöka förutsättningarna för byggnation av en ny flygplats i regionen. Den nuvarande flygplatsen är nämligen otillräcklig och utgör ett provisorium. Den har även betydande miljömässiga brister. Flygplatsfrågan har naturligtvis lokalt varit en stor fråga i valet. Resultatet av de populistiska strömningar som fått fotfäste i partierna har lett till att flygplatsbolaget häromdagen beslutat att skrinlägga alla planer på en ny flygplats. Skrämda av en högröstad opinion har de som för inte så länge sedan var ense om att en ny flygplats inom överskådlig framtid är nödvändig för regionen och dess näringsliv nu förmåtts att helt avsluta allt arbete på en ny flygplats. Jag förstår att man, i en tid när antalet flygresenärer minskar, inte går ut och fullföljer byggandet av en ny kostnadskrävande flygplats. Jag kan emellertid inte förstå hur man helt plötsligt kan tänka så kortsiktigt att man inte mer funderar över vad som på sikt kommer att hända i regionen. Det finns anledning att befara att man med det beslut som nu har fattats har gjort regionen en stor otjänst. Herr talman! I Fyrstadsregionen med omland bor flera hundratusen människor. Det är ingen överdrift att påstå att flyget har varit av stor betydelse för regionens utveckling. Ändå är det långt kvar innan flyget i Fyrstad når samma nivåer som i jämnstora befolkningskoncentrationer, t.ex. i Karlstads och Jönköpingsområdet. Där är flyget betydligt större än vad det är i Fyrstad. När Fyrstad nu, trots det jämförelsevis låga antalet flygresenärer, tycks stå inför betydande inskränkningar i verksamheten, är jag övertygad om att det kommer att innebära betydande svårigheter för den här regionens utveckling. Som jag ser det finns det anledning att hysa stor oro för hur bl.a. näringslivet och den nya statliga högskolan i området kommer att utvecklas under de närmaste åren. Eftersom Fyrstads flygplats är en kommunalt driven flygplats så är den i dag i första hand inte en statlig angelägenhet. Det torde emellertid vara en alldeles uppenbar risk för att Fyrstad som helhet i ökad grad blir en angelägenhet för Sveriges riksdag och regering. Tillväxten i regionen är för närvarande svag och arbetslösheten har, som en följd av den förda politiken i vårt land ökat markant. Regionen är också mycket beroende av ett fåtal stora industriföretag. Med det här, herr talman, har jag velat fästa riksdagens uppmärksamhet på hur kortsiktiga förändringar i antalet flygresenärer kan få betydande konsekvenser för ett arbete med en flygplats som faktiskt bedrivits långsiktigt. Det är min förhoppning att de kommunala företrädarna i Fyrstad åtminstone som ett minimum fortsätter att på utredningsnivå arbeta vidare med en ny kapacitetsstark flygplats för regionen. Sannolikt blir det då också en angelägenhet som staten och andra intressen måste engagera sig i. Med detta vill jag ha sagt att det just i dag inte är läge för att fullfölja byggandet av en ny flygplats. Däremot måste beredskapen finnas för att en ny flygplats skall kunna anläggas när behov finns dokumenterade. Ingen skall bli förvånad om det visar sig att en sådan flygplats måste stå klar och användbar före 90-talets slut om inte regionen skall halka efter. Eftersom planerings och genomförandetiden för en flygplats kan sträcka sin upp emot tio år, är risken stor för att Fyrstad, i och med de beslut som nu har fattats, har tillfogats allvarlig skada för framtiden. Som det nu ser ut, herr talman, kommer inte kommunerna i regionen någon gång att klara den här flygplatsfrågan. Jag vill därför förbereda riksdagen på att det kan komma att visa sig att flygplatsen i Fyrstad, som en del av det svenska flygnätet, så småningom blir en angelägenhet just för vår riksdag.

Herr talman! Framtidsutsikterna är dystra när det gäller sysselsättningen. Detta är en landsomfattande företeelse. I den del av vårt land som jag representerar, Norra Älvsborg, ser vi med stor oro på framtiden. Arbetslösheten ökar i alla kommuner och osäkerheten är stor beträffande framtidssatsningar i företagen. Regeringsskiftet har inte precis bidragit till ökad optimism på detta område. Vilken politik kommer den nya regeringen att bedriva på dessa viktiga områden? Vad avser bostadsbyggandet har regeringen gett besked. Räntelånesystemet skall inte införas. Detta besked har nu lamslagit bostadsbyggandet. Alternativet är då ökande subventioner, något som regeringen har sagt sig inte vara anhängare av. Följden blir kraftigt ökade hyror främst i nyproduktion. Då kommer de boende att få uppleva vad regeringen menar med ''rimlig kostnad''. Spekulationerna är redan i full gång. Stannar ökningen vid 1 000 kr. i månaden eller blir det mera? Denna oklarhet kommer framöver, men främst nu i vinter, att drabba byggindustrin hårt. 1992 skulle i finansieringshänseende reparationer samt om och tillbyggnad, de s.k. ROT-arbetena, likställas med nybyggnation. Det skulle sätta i gång ROT-verksamheten igen, som genom höjda räntor hållits tillbaka tidigare. Om räntelånen nu inte införs bör regeringen generellt släppa loss ROT verksamheten. Det behövs för byggsysselsättningen och underhållet av det befintliga bostadsbeståndet. Bl.a. har byggnadsarbetarna och hyresgästernas organisationer i Göteborg krävt detta. Tänk om, när det gäller bostadsfinansieringen. I vår del av Sverige har vi lagt fram ett program för utveckling av Norra Älvsborg. Detta program utgår från allas rätt till arbete, bostad, social service, utbildning och kultur. Regionalpolitiskt stöd är en nödvändighet för att uppnå dessa mål inom delar av detta område, framför allt i Dalsland. Därför är vi tacksamma för att föregående riksmöte biföll en motion, från oss socialdemokrater i valkretsen, om att norra Dalsland även i fortsättningen skall tillhöra stödområdet. Vi förutsätter nu att den borgerliga regeringen inte minskar det regionalpolitiska stödet. Älvsborgs län är landets mest industrialiserade län. Därför är vi också känsliga för konjunktursvängningar. Vårt område är också mycket beroende av bilindustrin, både i den direkta tillverkningen och av bilindustrins underleverantörer. Även om Saab i Trollhättan nu efter en kraftig personalneddragning åter börjat rekrytera, inger beroendet av bilindustrin oro. Satsningar måste därför ske på förnyelse och utveckling mot ett allsidigare näringsliv. Högskolan i Fyrstad måste utvecklas och satsning måste ske på forskning. Det är viktigt att näringslivets förnyelse möts med kraftfulla utbildningsresurser. Försurningen i Västsverige inger också farhågor. Miljökraven måste vägas in i all verksamhetsplanering. Vi socialdemokrater har länge drivit kravet att miljövårdsarbetet runt Vänern bör samordnas bättre. Järnvägen mellan Göteborg och Oslo bör självklart följa befintlig sträckning. Dubbelspår bör byggas till Mellerud. Tvärförbindelsen mellan Uddevalla och Herrljunga är viktig att bevara. Med den utveckling som tågtrafiken har fått på västra stambanan har argumenten för tågtrafiken betydligt ökat. Regeringen bör snarast ta ställning i fråga om Norge--Väner-länken och följa banverkets beslut. Göteborg--Vänersborg på allvar prövas i detta avseende samt, så att pendeltågen Göteborg-- Alingsås utökas med turer till Vårgårda och eventuellt till Herrljunga. Satsning på godstransporter på järnväg bör intensifieras och godsterminaler för detta också byggas. Den dåliga vägstandarden är ett hinder för bygdernas utveckling. Företag tvekar att etablera sig i dessa områden, då de ofta är beroende av en bra vägstandard. Detta gäller framför allt Dalsland, men också andra områden, exempelvis Herrljunga kommun, där företag upplever den dåliga vägstandarden som en allvarlig begränsning för framtida satsningar. Riksväg 45 med sin stora trafikmängd bör snarast få status som Europaväg. Trafiken på Vänern och Göta älv bör utvecklas. Länsstyrelsen bör utreda och lägga fram förslag om detta. Det är viktigt att de resurser som har avsetts att satsas på vägar, järnvägar och kollektivtrafik inte minskas. Utvecklingen i Västsverige mot en ny länsindelning bör fortsätta. Dagens situation bör förändras. Göteborgsregionen, som är en enhet i många sammanhang, hämmas av att tre län ingår i denna. Detta kan tillfälligt lösas med projekt och samarbetsgrupper, men på sikt måste de administrativa gränserna förändras. Lerum och Ale kommuner som tillhör Älvsborgs län ingår också i Göteborgsregionen. De ingår också i Göteborgsregionens Kommunalförbund som är ett samarbetsorgan för Göteborgsregionen. Detta samarbetsorgan arbetar med kommunövergripande frågor, bl.a. planeringsfrågor. Nyligen antogs i detta förbund ett program som kallas ''Den go'a regionen''. Detta är en ambitiös vision om framtiden. Kommunalförbundets uppgifter borde kunna öka i framtiden. För att detta skall bli möjligt måste styrelserepresentationen ändras. Ett samarbetsorgan för elva kommuner kan aldrig bli trovärdigt om en kommun ensam tillåts dominera över tio andra.

Herr talman! När socialdemokraterna utformar sin politik sker det med utgångspunkt i att alla människor, inte bara några, skall ha del av den grundläggande trygghet det innebär att ha t.ex. arbete, bra bostad, utbildning och vård och omsorg när det behövs. Stockholmsregionen är kanske den mest segregerade i hela vårt land. Här är de kommersiella krafterna starkare än på något annat håll. Och vi kan konstatera att de politiska företrädarna för dessa krafter efter valet har skaffat sig ett nära nog totalt grepp också över den sektor som är vår gemensamma och är demokratiskt styrd. Det innebär stora risker för ökade klyftor och därmed ökade risker för konflikter människor emellan. Jag skall ta upp några exempel på sådana beslut som vi tycker att riksdagen bör fatta för att storstaden skall bli bra att leva i för alla, inte bara för några. Många tidigare talare har i dag talat om vikten av att människor har arbete, och det gäller naturligtvis även storstadsregionernas befolkning. Jag skall ta upp ett par andra områden som också är viktiga för ett bra liv. Det måste byggas fler bostäder. I alla kommuner finns köer -- köer av unga, av flyktingar, av dem som vill skiljas och av alla andra som vill ha en annan bostad än den de har. Gemensamt för många av dessa människor är att de inte har råd att köpa de bostäder som bjuds ut på marknaden i dag. De söker en vanlig hyreslägenhet med en rimlig hyra. Det är det enda de kan klara av. Att, som regeringen föreslår, i det läget dra ner stödet till byggandet och boendet får två omdelbara effekter. Det blir stopp för byggandet. Och det blir omöjligt för människor med vanliga inkomster att efterfråga en lägenhet. Visst kortas köerna på det viset, men bostadsbristen försvinner inte. Att bygga och förvalta bostäder är en långsiktig verksamhet, och därför behöver andra intressen är de kortsiktiga vinstintressena vara vägledande. En bra bostad är en social rättighet. Därför får bostäder aldrig bli i första hand handelsvaror. Av den anledningen tycker vi i vårt län att riksdagen så småningom bör avvisa regeringens aviserade förslag om att riva upp den reformering av bostadsstödet som vi fattade beslut om i våras, i vart fall så länge varken kommunerna eller andra intressenter på den här marknaden kan få besked om vad som skall komma i stället. Riksdagen bör dessutom avvisa alla försök att införa marknadshyror, även om de skulle maskeras med andra namn. På det sättet skulle riksdagen redan i höst kunna vara med och påverka vardagen i positiv riktning för människorna i Sveriges mest segregerade region. Den gemensamma sektorn spelar en stor roll i hela Sverige, så också i storstadsregionen. Dess främsta uppgift är naturligtvis att se till att alla människor, inte bara några, får del av det som vi tycker är en viktig och grundläggande bastrygghet. Men den offentliga sektorn är också en viktig del av arbetsmarknaden. Många människor har faktiskt valt att arbeta där, inte i avsaknad av valfrihet utan därför att de trivs med att arbeta för alla människors bästa. Visst skall vi pröva olika former för produktion av vård och omsorg. Vi skall öka brukarnas inflytande och deras valfrihet, men vi skall göra det med mycket stor aktsamhet om både personalen och fördelningspolitiken. Och vi skall veta att den offentliga sektorn faktiskt har ett annat uppdrag än privata företag. Därför hjälper inte alltid den medicin som anvisas när man skall lösa uppgifter i privata företag när det gäller att lösa uppgifter i den offentliga sektorn. Den borgerliga regeringen har ju bestämt sig för att skära bort 10--15 miljarder från den offentliga sektorn utan att ange var de skall tas. Därför kan man inte heller nu diskutera vilka effekter denna politik kan få. Förmodligen har denna diskussion inte förts i regeringen. I så fall skulle detta ju ha redovisats. Men detta verkar panikartat, och det skapar stor otrygghet och oro, både bland dem som är beroende av att skola och dagis fungerar och att bussen och pendeltåget kommer och bland dem vilkas arbete är att se till att detta fungerar. Därför bör riksdagen avvisa de förslag som så småningom kommer från regeringen om att förändra den offentliga sektorn på ett sätt som innebär att tryggheten försämras, om motivet inte är något annat än att sänka skatter för företag, kapitalägare och högavlönade. Dessa förslag skall avvisas oavsett i vilka kläder de än kläs. På liknande sätt kan man granska andra viktiga samhällsområden och komma fram till samma slutsatser. Det gäller miljön, arbetet och trafiken, som tidigare har tagits upp i debatten. Herr talman! Riksdagen kan således på område efter område välja mellan att endera öka klyftorna människor emellan eller minska den. Den regeringsförklaring som vi har fått gör mig orolig. I den kan man på punkt efter punkt se att regeringen vill låta penningen i stället för behoven avgöra välfärdens fördelning. Detta skulle skapa ökade klyftor mellan människor, inte minst i en storstadsregion som är mycket rik och som kan erbjuda mycket men som också så obönhörligt slår ut den som inte är stark nog att klara sig själv. Detta leder till konflikter. Vill man värna gemenskapen och sammanhållningen måste man i stället arbeta för att minska klyftorna och öka tryggheten. Trygga människor som känner tillhörighet och gemenskap blir inte rasister. Trygga människor som känner sig respekterade och tillåts bidra med sitt sticker inte ut taggarna mot omvärlden. Därför handlar de närmaste månadernas vägval om något mycket mer än några hundratals miljoner till den ena eller andra verksamheten. Det handlar om vilket slags samhällsklimat vi vill bidra till.

Herr talman! I regeringsförklaringen slår Carl Bildt fast att kollektivismen numera är död. Jag kan se honom framför mig. Han kanske står framför spegeln och smakar på orden -- eftersom de har litet av historiens vingslag över sig -- att vi medborgare skall veta att kollektivismen är död. Egentligen är det ju lika tokigt som när sektvänstern under sin stora period försökte slå fast att individualismens tid var slut och att det bara var det kollektiva som gällde. Det är ett väldigt definitivt språk man använder, och det är dessutom felaktigt. Regeringsbildaren Carl Bildt vill ju dessutom föra in oss i det mycket stora och reglerade kollektivet EG, och detta i samma stund som det slås fast att kollektivismens tid är slut. Jag tror helt enkelt att hans ansträngningar att leva upp till rollen som ideologisk ledare för borgerligheten har fört ut honom på hal is. Som jag ser det ändras och förnyas de kollektiva möjligheterna och formerna hela tiden. Det är en förnyelse som vi socialdemokrater också aktivt deltar i. Jag för min del är övertygad om att det på många områden där vi har nått långt i välfärdsarbetet är fullt möjligt att ge medborgarna oerhört mycket större valfrihet och frihet över huvud taget. Men beträffande EG, miljöområdet, det gemensamma ansvaret för betalningen av välfärden och en del andra områden är det kollektivet som gäller. I mitt anförande vill jag framför allt redovisa min syn på förnyelsen av en mycket viktig del av den offentliga sektorn, nämligen de olika regionala kollektiven -- eller framväxten av nya politiska regioner i Sverige. Jag vet att det här i riksdagen pågår i varje fall två utredningar, och i och utanför detta hus pågår dessutom en debatt om hur både den statliga styrningen och medborgarnas folkvalda parlament framöver skall se ut. Jag anser att det här är en mycket viktig demokratisk fråga, och jag tror att den kommer att få stor regionalpolitisk betydelse. Av produktivitetsdelegationens senaste expertrapport, nr 9, ''Infrastruktur och produktivitet'', framgår att EG-kommissionen har delat in EG i ungefär 70 regioner. OECD och statistiska centralbyrån har sedan arbetat in ett antal svenska regioner i detta, och här är Sverige indelat i sex olika regioner. Alla våra sex regioner ligger så att säga på den övre tredjedelen beträffande de 70 EG-regionerna. Den region som jag själv representerar, mellersta Sverige -- enligt EG-kommissinens sätt att se det hela -- ligger på Men med tanke på EGs fria marknad kommer konkurrensen att slå hårt mot våra regioner. En fri marknad här kommer att innebära att vi på allvar, och fortare än som hittills har varit fallet, måste se till att vi får en annan typ av regionala parlament och en annan regional förvaltning. Kommunernas frihet kommer att öka. Man får kanske litet mindre statsbidrag. Men avregleringen innebär att friheten att söka lokala individuella lösningar som bäst passar medborgarna kommer att öka oerhört mycket. Länen och landstingen, som dessa i dag är indelade, anser jag är för små. Vi behöver regionala parlament och förvaltningar som är handlingskraftiga och som kan samarbeta inte minst när det gäller utbildningsfrågor, sjukvård och infrastrukturen i övrigt, och då särskilt beträffande näringspolitiken. Jag tror inte att vi kan vänta på den här nya formen av parlament och regionala förvaltningar tills vi har kommit en bit in på 2000-talet, som tidigare har sagts här i kammaren, för då kommer många län och landsting att råka i luven på varandra. Det blir så, som en talare här tidigare sade, att man inte ens lyckas komma överens om byggandet av en flygplats, trots att en väldigt stor andel av medborgarna vill ha en sådan. Det krävs alltså handlingskraftiga regionala parlament, för medborgarnas bästa. Herr talman, ledamöter! Kollektivismen är således inte död. Men den behöver ständigt förnyas och förbättras. Enligt min åsikt utgör en skyndsam framväxt av regionala parlament och förvaltningar en viktig del av sådant en förnyelse. Tack!

Herr talman! Sveriges 360 000 småföretagare svarar för ca 60 % av alla anställda i privata företag. Det belyser betydelsen av småföretagens roll för sysselsättningen och i den ekonomiska politiken. I regeringsförklaringen betonas också behovet av åtgärder för att med småföretagens hjälp få fart på Sverige. Med anknytning till denna del i regeringsförklaringen vill jag här föra fram några idéer och förslag kring en viktig del i det paket av åtgärder som onekligen behövs och som kan främja småföretagsamheten här i landet. För att stimulera och utveckla entreprenörandan i de mindre företagen är det viktigt att skapa det här gynnsammare ekonomiska klimatet. Inte minst viktigt är det att finna nya lösningar som ger företagen en starkare kapitalbas och ett minskat beroende av främmande finansiering. Det gäller därför bl.a. att lösa småföretagens behov av riskvilligt kapital. Här är några förslag och idéer till möjliga åtgärder. Tillåt företagen att samla på sig avsättningar från ett vinstgivande år till den s.k. skatteutjämningsreserven upp till ett högre belopp än för närvarande, exempelvis 1,5 milj.kr. Det ökar det egna kapitalet i rörelsen, stabiliserar och stärker företaget. Ett annat förslag är att tillåta privatpersoner att göra avdrag i sina deklarationer för satsningar i mindre företag -- direkt eller via privata riskkapitalföretag. Det är en idé som med framgång har genomförts i England. Återinför kvittningsmöjligheten. Tillåt kvittning mellan underskott från näringsverksamhet och andra inkomster under ett antal år efter det att företaget startats. Ändra diskriminerande regler för fåmansbolag. Inför lika villkor för ägare av små och stora bolag när det gäller beskattning och reavinst på aktier. Varför inte införa villkorslån? Det skulle innebära att enskilda och företag medges avdrag i deklarationen för lån som de lämnar till företag. Ett genomförande av de här idéerna innebär att man verkligen stärker ägarengagemanget och det egna kapitalet i företaget. Och -- inte minst viktigt -- minskar deras beroende av banker och andra utomstående finansiärer. Så några ord om skatterna och småföretagen. Jag avstår från att ta upp hela skatteproblematiken och möjligheterna. I regeringsdeklarationen anges att en del skattelättnader kommer, t.ex. sänkta kapital och förmögenhetsskatter. Men här liksom när det gäller arvs och gåvoskatten anser jag att man bör gå längre än vad som hittills sagts och gå snabbare fram. Speciellt gäller det arvs och gåvoskatten. Regeringen föreslår att denna sänks till 40 %. Då skall vi veta att i de övriga nordiska länderna ligger den på 14--30 % och i EG på liknande eller lägre nivåer. I vissa länder finns ingen arvs och gåvoskatt alls. I dag ger arvs och gåvoskatten 1,4 miljarder i intäkt till statskassan. Därför måste man väl se denna skattepålaga mer som en politisk markering än som en viktig inkomstkälla. Säkert skulle en rejälare sänkning av arvs och gåvoskatten till förslagsvis en nivå på 20 % få flera positiva effekter. Dels skulle den lägre skattenivån stimulera småföretagsamheten -- inte minst inom alla familjeföretag --, dels skulle den med stor säkerhet öka statskassans intäkter från denna marknadssektor. Jag tackar för ordet, herr talman.

Herr talman! Det finns en uppgift som står över alla andra, och det är att forma ett samhälle som utgår från vad människor och natur tål och som skapar förutsättningar för ett gott liv. För oss i vänsterpartiet innebär det att miljöpolitiken och näringspolitiken måste gå hand i hand. I detta sammanhang är målsättningen att hela Sverige skall leva, som vi alla tycks vara överens om och som finns i regeringsförklaringen, långt mer än hembygdsromantik. Det är ekologiskt förnuft att producera och förädla nära råvaran och att producera för lokala marknader. Det gäller att utnyttja detta ekologiska medvetande som en hävstång i den ekonomiska och tekniska utvecklingen. Det gäller att utnyttja medvetandet för att ställa om till en uthållig, skonsam och resurssnål produktion och konsumtion. Detta, Per Westerberg, är knappast förenligt med ett nyliberalt icke-regerande som industriministern har bekänt sig till i tidnings och andra intervjuer den senaste tiden. Det kräver tvärtom ett mycket aktivt och målmedvetet agerande, det kräver en aktiv och målmedveten politik med ingrepp och regleringar och framför allt modet att stå emot de stora företagens konservatism och deras kamp för att bevara gamla privilegier och skaffa sig nya. Har Per Westerberg det modet? Här gäller det att stå emot gamla eller kanske unga kompisar. Har han den insikten? Jag betvivlar det. För oss är det också självklart att den ekologiska nödvändigheten kommer att vara dynamiken i 90 talets och 2000-talets tekniska och ekonomiska utveckling. Vi är inte ensamma om den här insikten. Japanerna har den. Den japanska regeringen har genom industridepartementet satsat stort på 2000-talet och ekologin. EG kommer snabbt efter. Det är inte så, Per Westerberg, att tillväxten som sådan ger en restprodukt i form av möjligheter att lappa på miljön. Det är miljömedvetandet som ger möjligheten att utveckla ekonomin. Det är där dynamiken finns. Vi för vår del inser att det behövs en hel symfoniorkesters alla instrument av åtgärder för att klara den här utmaningen. Det krävs satsningar på ny teknik. Det krävs satsningar på småföretag. Jag tycker att regeringen på ett olyckligt sätt är skattefixerad här. Jag har talat med många uppfinnare, forskare och småföretagare och vet att här handlar det inte bara om skatterna. Det handlar om att befria småföretag från sitt beroende av stora kunder, deras underleverantörsposition. Det gäller att hjälpa dem till riskvilligt kapital. Här har vi i vänsterpartiet varit konstruktiva under den gångna riksdagsperioden. Vi är inte dogmatiska. Vi vill fortsätta att vara konstruktiva och pröva alla någorlunda rättvisa möjligheter att skapa bra förutsättningar för små och medelstora företag. I de flesta fall handlar det om att förverkliga en idé, att få rå sig själv, att ta ansvar, att göra någonting tillsammans med sina kompisar, forskarkompisar t.ex. Regeringen har kraschlandat i en verklighet där det inte bara, och kanske inte främst, är företagarna som visar insikt och ansvarstagande. Jag tänker på ASSI, och jag tänker på Kalix. Har man det nätverket -- kommunen, de anställda, företagen på orten och alla grupper som engagerat sig för att formulera ett konstruktivt förslag till långsiktig utveckling av Karlsborgsverken -- är det då inte värt en genomgång och värdering av en kunnig och opartisk bedömare innan man slutgiltigt låser sig i en märklig kompromiss, industriministern? När man läser regeringsförklaringen verkar det som om företagarna är första klassens medborgare i den borgerliga regeringens Sverige. Då antar jag att löntagarna är andra klassens medborgare. Man vill återupprätta Sverige som tillväxt och företagarnation. Men en viktig anledning till att vi har problem, att produktiviteten inte har utvecklats, är ju att de anställda i företagen, löntagarna, inte får utrymme för sin fantasi, för sin kreativitet och för sina resurser, att deras möjligheter att bidra till produktionen, deras möjlighet att ta ansvar, inte tas till vara. Det första ledet i påståendet som jag inledde med borde vid det här laget vara så självklart att jag inte skulle behöva uttala det. Så är det tyvärr inte. Regeringen har satt något som vagt liknar ett ekologiskt ansvarstagande på fjärde och sista plats bland de stora uppgifterna i regeringsförklaringen. Det kommer efter att föra in Sverige i Europa och efter att återupprätta Sverige som tillväxtnation.

Herr talman! Det råder nog ingen tvekan om att Sverige upplever en av de besvärligaste ekonomiska kriserna vi har haft under senare år. Vi kan notera att industriproduktionen innevarande år är tillbaka på en nivå som gällde i början av 1900 talet. Vi kan notera att nästan vartenda företag som nu lämnar sin delårsrapport också varslar om nedläggningar och friställningar av personal, att vi ser en av de snabbaste nedgångarna i konjunkturen som vi upplevt under väldigt många år. Det kanske allvarligaste är att det sviktar väsentligt mer i Sverige än i länder som vi har som närmaste handelspartner och där företagen har sina konkurrenter. Under de senaste två åren har vi sett en omfattande avindustrialisering, där närmare 100 000 industrijobb har försvunnit. Vi har tidigare sett hur man har försökt suga upp detta genom en expansion inom den offentliga sektorn. Det är stopp för det nu, inte bara beroende på statsfinanserna utan också beroende på att den offentliga sektorn nu nått en sådan omfattning att det inte längre är möjligt. I det här läget är det naturligt att man för att kunna vända utvecklingen måste göra generella åtgärder som skapar bättre förutsättningar för det svenska företagandet. Det gäller självklart att så snabbt som möjligt få medlemskap i den europeiska gemenskapen, att klart sätta ner foten och poängtera att vi skall bli medlemmar i EG. Det gäller att systematiskt försöka dra ner skattetrycket i Sverige för att svenskt näringsliv och inte minst de mindre företagen skall få konkurrensvillkor likvärdiga med dem som gäller för motsvarande företag utomlands. Då gäller det att utnyttja skattesänkningsutrymmet till att först ta bort de skatter som skadar tillväxten och skadar näringslivet mest och därefter steg för steg gå vidare. Det gäller att göra investeringar i infrastrukturen, och då tänker jag inte bara på vägar och järnvägar utan också på telekommunikationer och flygplatser, för att svenskt näringsliv skall kunna få samma förutsättningar som gäller nere i Europa med snabba förbindelser, snabba kommunikationer och godstransporter över natt. Det gäller också att skärpa den svenska konkurrenslagstiftningen, så att den når upp till samma nivå som ute i Europa. Vidare gäller det att expandera den högre utbildningen, kanske speciellt i en tid av betydande arbetslöshet och i synnerhet i en situation där en mycket liten andel svenska ungdomar går vidare till akademisk utbildning, jämfört med nästan vilket annat land som helst i den övriga västliga världen. Och det gäller självfallet att vi sätter ner foten och avskaffar löntagarfonderna, som förorsakat så många problem under årens lopp. Men det behövs också särskilda åtgärder för att stärka de små och medelstora företagen och i synnerhet tillväxtföretagen, som kanske är de hårdast beskattade småföretagen i Europa. Det svenska företagandet ser ut som ett timglas. Vi har ganska många stora företag och ganska många mycket små företag, men så har vi en mycket smal midja, dvs. tillväxtföretagen i Sverige tillåts inte växa, för de får inte nog med riskkapital och de har skatteregler som närmast omöjliggör utveckling. Därför är den nya regeringens första mål att förbättra riskkapitalförsörjningen för de små företagen. Vi kommer självfallet att lägga fram förslag om villkorslån och vinstandelslån, och vi kommer snabbt att utreda den så framgångsrika tyska modellen med egenkapitallån, som har ökat småföretagandet i Västtyskland högst påtagligt. Men det gäller också att se till att skattesitsen för de små företagen blir likvärdig med den som gäller för deras konkurrenter ute i Europa. När övriga Europa har särskilt gynnsamma regler för småföretagen, har Sverige hitintills haft extra hårda regler för dessa företag, och då är det ganska naturligt att småföretagen här i landet inte växer utan förblir små. Det måste ändras. Vi behöver reformera arbetsrätten, så att den stämmer också med de små företagens arbetssituation också. Den verkar helt ha styrts av de stora företagens behov och möjligheter. Där behövs en betydande reformering, och det finns anledning för Sverige att likt många andra av de västliga länderna grundlagsskydda näringsfriheten och äganderätten, som ändå är basen för en framgångsrik ekonomi. Vi har också för avsikt att lägga fram ett omfattande program för privatisering av statliga företag. Det är inte frågan om att slumpa ut statlig egendom, utan vi har funnit att den socialdemokratiska oppositionen har samma syn, nämligen att statliga företag skall skötas på exakt samma villkor som motsvarande privata. Då ställer man naturligtvis frågan: Varför i hela friden är de statliga, när statens pengar behövs bättre på andra håll? Vi vill bredda ägandet. Vi vill få en bred ägandespridning genom privatisering av statliga företag och därmed öka sparandet i samhället. Därigenom får vi dessutom loss pengar. Genom engångsförsäljningar av statliga företag får vi fram engångskapital för engångsinvesteringar i infrastrukturen, utan att behöva gå till skattebetalarna och begära nya slantar för dessa mycket angelägna investeringar. Det behövs också att den traditionella riskkapitalmarknaden ställer krav på de statliga företagen, krav på lönsamhet, krav på avkastning. Uppenbarligen har det varit väldigt svårt för socialdemokratiska regeringar att hålla trycket uppe på dessa företag. Men det gäller också att marknadsföra Sverige som investeringsnation. I näringsutskottet kunde jag under det senaste året med viss förskräckelse konstatera att när svenska företag investerar närmare 100 miljarder per år ute i Europa, sker det ett återflöde på kanske 10--15 miljarder. De här investeringsströmmarna måste ändras, för annars kommer vi att utarma Sverige. Annars kommer vi att få färre sysselsättningstillfällen och färre moderna anläggningar. Därför är det nödvändigt att ompröva och avskaffa den nuvarande förvärvslagstiftningen, så att det blir lättare att investera i Sverige, att se till att vi får en internationell prissättning på företag, att vi får bättre ordning på investeringsflödena och vi även på det sättet kan få ny teknik, nytt kunnande, nya investeringar och nya arbetstillfällen. Men det gäller också att avreglera och verkligen få en fungerande marknadsekonomi. Här finns fortfarande mycket att göra, allt från konkurrenslagstiftning till byggnormer. Det finns all anledning att göra detta när byggnadsindustrins situation blivit akut och alltmer akut de senaste månaderna och veckorna. Herr talman! Jag är helt övertygad om att det behövs en ny start för Sverige, och den måste innebära en ny näringspolitik med marknadsekonomisk inriktning som kan sätta fart på småföretagandet och därmed steg för steg dra Sverige ur en av de djupaste lågkonjunkturer som vi har drabbats av och som nu dessutom enligt AMS prognoser hotar att driva upp arbetslösheten till närmast rekordnivåer.

Herr talman! Jag trodde att det skulle märkas när man blev upphöjd till minister, att det skulle hända någonting, att ansvarstagandet skulle utvecklas, att synen skulle breddas. Jag måste med beklagande konstatera att Per Westerberg uppträder i talarstolen med samma uppsjö av nyliberala ekonomiska floskler som han gjorde under tiden som moderaternas företrädare i näringsutskottet. Han vill inte lyssna, han vill inte se. Här fanns inte ett ord om ekologin, inte ett ord om produktionens samband med miljö och miljöförstöring. Här fanns inte ett ord om dem som producerar värdet, om de anställda i företagen. Och det fanns inte ett tecken på att han hade lyssnat till Anita Gradin, när hon talade om hur det verkligen förhöll sig med småföretagandet och småföretagen. Per Westerberg! Vi är alla överens om problemet med små företagsriskkapitalförsörjning. Till skillnad från de borgerliga parterierna i opposition, har den socialdemokratiska regeringen och vi i vänsterpartiet sökt konstruktiva lösningar. Vi har för vår del gett stöd till förslaget att inrätta regionala riskkapitalbolag för att klara försörjningen när de privata kreditinstituten inte har klarat det. Vi har tillsammans med centern, som också har ett starkt engagemang på detta område, protesterat mot och avvisat socialdemokraternas indragning av kapital från utvecklingsfonden, från Norrlandsfonden och industrifonden. Vi har tyckt att det har varit fråga om motstridande besked. Såvitt jag förstår har moderaterna, med Per Westerberg i spetsen, varit mot allt detta. För dem finns det inga nyanser. Här finns ingen ödmjukhet inför andras förslag till lösningar. Här finns bara i princip skattelättnader som gynnar de största kapitalisterna, dvs. lägre priser som en väg ur krisen. Detta är en otillåtlig förenkling av problemen i en svår ekonomisk situation. Det är verkligen ingenting som på sikt hjälper vare sig små eller stora företag. Det borde finnas en mer konstruktiv syn på de statliga företagen. Här har vi under regeringsperioden i vänsterpartiet också försökt att vara konstruktiva. Vi har accepterat Fortia som ett sätt att modernisera det statliga ägandet. Vi vill diskutera vad staten skall äga och hur det skall förvaltas. Men vi inser att det behövs en motvikt till den stora privata maktkoncentrationen inom företagen.

Herr talman! Jag noterar att Rolf L Nilson är mycket överraskad över att de borgerliga partierna driver samma politik i regeringsställning som i opposition. Jag tycker att det inte borde vara någon överraskning. Vi försöker att vara konsekventa, och vi har för avsikt att vara det även i framtiden. Rolf Nilsons olika konstruktiva förslag för de statliga företagen bygger på de traditionella socialistiska värderingarna, som inte hör hemma i en marknadsekonomi. Det är föga överraskande att vi inte vill ha statliga riskkapitalföretag, samtidigt som Rolf L Nilson ställer sig bakom ståndpunkten att Sverige skall ha västvärldens hårdast beskattade småföretag. Först beskattas småföretagen så hårt att de tvingas söka externt kapital för att över huvud taget kunna leva och möjligen växa. Sedan skall löntagarfonderna, som slussar pengar till de statliga riskkapitalföretagen, gå in med delägande i samma företag. Det är en form av socialisering av småföretagen. Det är vi definitivt inte med på. Jag förstår att Rolf Nilson är anhängare av Fortia. En jättelik stor statlig koncern bildas med mycket stora ekonomiska resurser, för att kunna öka det statliga företagandet och det statliga ägandet, och därmed få en mer expansiv statlig företagspolitik. Jag förstår det. Är man socialist, är det förfarandet naturligt. Men jag tycker inte heller att det borde vara överraskande att vi, som borgerlig regering, inte vill ha en sådan politik. Vi vill se det fria privata ägandet och privatiseringar som ett alternativ i framtiden. Även socialister i Frankrike, Spanien, t.o.m. Storbritannien, Västtyskland och en lång rad andra länder har anslutit sig till att detta är ett överlägset sätt att driva ekonomisk politik och få framgångsrika företag.
Herr talman! De regionala riskkapitalbolagen var ett svar på marknadens oförmåga att lösa småföretagens problem. Vi har inte sagt, och det gjorde inte socialdemokraterna heller, att det skulle vara fråga om statligt ägande. Riskkapitalbolagen är öppna för privat ägande och privat engagemang. Jag sade två gånger tidigare, både i mitt inledningsanförande och i min första replik, att vi är för vår del öppna för lösningar. Vi är öppna för förändringar av skattesystemet, t.ex. att ta bort beskattningen av det arbetande kapitalet. Det är ingen nyhet för Per Westerberg, och det är ingenting nytt för småföretagarnas organisationer. Vi visar inte den dogmatism som regeringen, genom Per Westerberg, gör. Jag visar också på den stora frändskapen mellan vårt sätt att se på problemen och Per Westerbergs regeringskollegas, dvs. centerpartiets, sätt att se på problemen. Visst kan man diskutera vad staten skall äga. Men i ett samhälle med en oerhört stark privat maktkoncentration krävs det ett statligt ägande, välskött, utvecklat, avancerat, som motvikt till det privata ägandet. Det krävs för att balansera den ekonomiska makt som kan uppstå om Skandia och SE-banken går ihop. Per Westerberg, konkurrensfrämjaren, har faktiskt medverkat till att det skall kunna ske. Konkurrens är något som kan gälla för privata företag. Jag hoppas att Per Westerberg menar allvar när han säger att han -- när han har sålt ut statliga företag i den omfattning regeringen vill, vilket jag hoppas inte går att genomföra -- när han drar sig tillbaka och blir konkurrensminister skall visa samma engagemang och samma beslutsamhet som han visar när det gäller att driva andra sidor av politiken.
Herr talman! Rolf Nilson behöver inte hysa någon som helst oro när det gäller mitt engagemang för en skärpt konkurrenslagstiftning. Det var ändå med nöd och näppe vi i utskottet i våras lyckades få igenom det tilläggsdirektiv som just skall garantera konkurrensen på bank och försäkringsområdet -- vilket jag tycker är mycket angeläget. Men vad Rolf Nilson säger om att det är marknadens krav som innebär att man via löntagarfondssystemet skall bygga upp statliga riskkapitalföretag är bara en del av sanningen. Visst behövs riskkapital. Men det behöver först och främst genereras, precis som i alla andra västeuropeiska länder, genom att behålla lönsamheten i företagen, som alltså inte beskattas med de i västvärlden hårdaste skattereglerna för de små företagen. Det är väl typiskt för det socialistiska sättet att tänka att man gärna släpper in minoritetsägande även i statliga riskkapitalföretag dominerade av löntagarfonderna. Men det är inte det vi vill ha. Jag tycker inte att löntagarfonderna hör hemma i småföretagen -- och inte någon annanstans heller. Vi vill i stället ha enskilt kapital och bättre arbetsvillkor för småföretagen. Jag beklagar att Rolf Nilson inte kunde driva frågan om borttagande av skatt på arbetande kapital i småföretagen redan föregående år. Då hade det kunnat bli majoritet i kammaren för ett tidigare genomförande. Vidare har vi frågan om vad staten skall äga för att få en motvikt till det privata kapitalet. Klockan är nu 16.30, och nu har förmodligen presskonferensen just startat där man skall konstatera att ett nytt bankfallisemang har skett. En av de större halvoffentliga bankerna har ånyo med mycket stora förluster och tvingas till någon form av statligt ingripande. Det är Första Sparbanken, som i praktiken är likvidationsmässig. Nordbanken, den andra hett statlig dominerade banken, har också förlorat mycket kapital. Där det finns ett stort statligt engagemang går det illa. Det har inte minst bankerna visat under de senaste dagarna. Det visar litet grand på det arv vi har tagit över från den socialdemokratiska regeringen.

Herr talman! Jag har för avsikt att i mitt inlägg beröra småföretagens situation. Jag har förmånen att få representera ett län vars näringsliv präglas av småföretagsamhet och entreprenörsanda. I Jönköpings län finns nästan 16 000 tillverkande företag, varav endast 39 har mer än 200 anställda. Bara nio företag har mer än 500 anställda. Småföretagsamheten spelar alltså en avgörande roll i Jönköpings län. Kanske har därför Jönköpings läns invånare större anledning än andra att glädja sig åt den regeringsförklaring som nyligen har presenterats. Den svenska välfärden vilar på ett näringsliv som långsiktigt förmår att hävda sig i den internationella konkurrensen. Efter många år av underminering av den industriella sektorn är det hög tid för en ny politik och för ett nytt näringslivsklimat. Jag tror att framtidens arbetstillfällen och framtidens idéer i mycket stor utsträckning kommer att formas i de små företagen. Läget är i dag bekymmersamt för många småföretag. Allt fler företag går i konkurs. Trots att många företagare inte är anslutna till A-kassan, kan kanske statistik från Företagarnas A-kassa i någon mån användas som mätare på tillståndet inom småföretagsamheten. Under tiden januari till augusti 1990 betalade Företagarnas A-kassa ut 47 milj.kr. ii ersättningar. Motsvarande tid i år har utbetalningarna fördubblats och uppgår nu till 96 Herr talman! Det är med tillfredställelse som har jag har tagit del av regeringsdeklarationen. Den markerar en startpunkt för en ny politik, som i framtiden kommer att generera tillväxt och nya arbetstillfällen. Jag kan nämna som exempel att om alla småföretag i Jönköpings län lyckades anställa en halv person till vartera, skulle arbetslösheten i Jönköpings län utrotas. Det är av största vikt att vi får till stånd en politik som skapar förutsättningar för ett aktivt småföretagande. En av de enskilda punkterna i regeringsförklaringen, som för de mindre företagen är mycket angelägen att snabbt få genomförd, är avskaffandet av skatten på arbetande kapital. Denna skatt inbringar till statskassan ett mycket litet belopp, i storleksordningen 250--300 milj.kr. För staten är detta att betrakta som felräkningspengar, medan effekterna för de små företagen många gånger är förödande. Företagaren tvingas kanske ta ut medel från sitt företag, medel som beläggs med sociala avgifter och därefter beskattas hos företagaren. Den summa som återstår skall levereras till staten. Den bruttosumma som måste tas ur det lilla företaget skulle kunna bidra till nysatsningar, investeringar och nya arbetstillfällen. I regeringsdeklarationen redovisas avsikten att avskaffa hela förmögenhetsskatten på några års sikt. Detta tillsammans med beskedet om att arvsskatten skall lindras kommer säkerligen att bidra till att fler entreprenörer och idérika människor väljer att bo kvar i Sverige, till gagn för arbetsmarknaden och hela vår ekonomi. I regeringsförklaringen förutskickas att regelverket för de mindre företagen skall förenklas. Detta hälsas med stor tillfredsställelse av de företagare som jag har kontakt med i mitt hemlän. De tycker att alltför mycket av deras tid åtgår till administrativa sysslor, när de egentligen vill ägna sin tid åt det som de verkligen kan. Sparandet måste gynnas. Det säger också regeringen i sin deklaration. I alltför många år har den som lånat till konsumtion varit vinnare, medan spararen sett sitt kapital i realiteten minska i värde. Skattereformen innebar i detta avseende ett steg i rätt riktning, men det fordras nu ytterligare steg för att stimulera individuellt sparande. Inte minst är det angeläget att skapa goda villkor för sparande i eget företag. Herr talman! Sverige riskerar att hamna på efterkälken när det gäller utbildning och forskning. Vi hörde industriministern säga att i jämförelse med andra länder håller vi på att hamna på efterkälken. Regeringen har också i sin deklaration markerat att denna utveckling måste brytas. Detta är helt nödvändigt, inte minst med tanke på den nya situation som uppstår i och med att Sverige kommer att bli medlem i EG. Jag vill också betona att en väl fungerande marknadsekonomi, som bygger mycket på frivilliga avtal mellan parter, förutsätter vissa fasta ekonomiska spelregler och en gemensam etisk grund som betonar individuellt personligt ansvarstagande och hederlighet parterna emellan. Herr talman! För att vi skall kunna klara av framtidens behov inom sjukvård och äldreomsorg, framtidens pensioner och nödvändiga satsningar inom t.ex. utbildningssektorn och infrastrukturen fordras en näringspolitik som förmår att ta till vara enskilda människors kreativitet och skaparkraft. För att resurser skall skapas krävs framtidstro och optimism. Detta tror jag, herr talman, att regeringsförklaringen kan vara startskottet för.

Herr talman! En av de viktigaste frågorna inför framtiden är hur vi åter skall få dynamik i samhället. Ett sätt att åstadkomma denna dynamik är att skapa tilltro bland människor till företagande. Flera talare har varit inne på det under denna debattrunda. Jag vill ändå kommentera det något ytterligare. Under 1990 har vi tyvärr kunnat se hur många större svenska företag har flyttat sina investeringar utomlands. De små företagen har ofta inte resurser, kunskaper eller för den delen intresse av att flytta utomlands. Vi som arbetar i mindre företag söker många gånger upp kunder eller leverantörer internationellt, men företagen skall ha sin bas i Sverige och inte tvingas att flytta utomlands på grund av beslut som fattas bl.a. i denna kammare. Jag tycker att vi skall kunna skilja ut några viktiga linjer i det förändringsarbete vi måste få fart på. Det gäller till att börja med den grundläggande synen på företagande och insikten i hur viktigt det är med fungerande företag och inte minst småföretag. Jag tror att en attitydförändring hos vissa politiker är minst lika viktig som det andra ledet, nämligen de tekniska och lagstiftningsmässiga förutsättningarna. Vi behöver politiska ledare som inte ser företagen som en intäktskälla för att få in skattemedel, som i sin tur skall fördelas av politiker. I stället handlar det om att uppvärdera den roll som de många småföretagen spelar för ett dynamiskt samhälle. Här krävs det signaler till förändring. Regeringsförklaringen anger flera olika exempel som visar att vi nu har fått en småföretagsvänligare regering. För att befästa intresset för att starta och driva småföretag skall vi börja med att grundlagsskydda rätten att äga företag i det här landet. Vi måste vidare ha ett rättsväsende som tillvaratar den enskilde företagarens intresse framför statens. Det skall inte behöva gå många år för att få sin sak prövad, så som det gjorde för t.ex. Halvar Alvgard. Spelreglerna måste vara klara. Annars avstår kanske en del från att starta företag eller från att anställa ny personal. Man vill ju inte hamna i samma situation som snickaren Hjortberg. Vidare får det i ett internationellt perspektiv anses närmast genant med en rad särbestämmelser för s.k. fåmansbolag. Varför är dessa särskilt punktmarkerade, när det faktiskt visar sig att skattemyndigheter ofta har betydligt mer att hämta i de stora internationella företagen? Detta är några exempel på vad jag menar med att den socialdemokratiska politiken har cementerat en många gånger negativ grundsyn på de människor som äger och driver mindre företag. Under en lång följd av år har vi moderater i riksdagen arbetat för att få igenom förslag som skall stimulera företagsamheten. Detta gäller bl.a. inom följande områden: Det förblir kanske för långt att här gå igenom alla dessa förslag i detalj. Men jag vill ändå peka på några av dem. Det gäller bl.a. beskattningen. Även om vi har kunnat se att den nominella företagsskatten har sänkts på senare år, är det fortfarande så att småföretagen betalar procentuellt högre skatter än de större företagen. Den höga svenska arvs och förmögenhetsbeskattningen är speciellt allvarlig för mindre företag. Många gånger kan naturliga överföringar till nya generationer i ett familjeföretag ej ske därför att de kräver extremt långsiktig planering och speciella arbetsinsatser från familjeföretagarens sida. Det är därför glädjande att regeringen aviserar sänkta skatter inom detta område. En annan viktig del gäller riskkapitalförsörjningen, som har berörts. I spåren av den, som vi i efterhand kan konstatera, vidlyftiga kreditgivning som vissa banker och andra kreditgivare har ägnat sig åt under senare år, har det blivit svårare för mindre företag att låna. Innovationer av industriell karaktär eller investeringar i t.ex. hantverksföretag har fått stå tillbaka. Här gäller det för statsmakten att skapa förutsättningar för enskilda att på realistiska villkor kunna investera i andra företag med idéer som är utvecklingsbara. Skattereglerna i Sverige har varit ogynnsamma i detta avseende. Här finns exempel i bl.a. Storbritannien på fungerande system. Det är min förhoppning att den nya regeringen under mandatperioden kommer att lägga fram förslag inom detta område, såsom industriministern anförde tidigare. Jag tycker också att det borde vara möjligt med ett förenklat redovisningsförfarande för t.ex. mindre aktiebolag. De formella krav som i dag gäller enligt aktiebolagslagen är lika för alla typer av företag. De borde kunna ändras för företag med få anställda och låg omsättning utan att det blir till förfång för en fungerande kreditgivning. Herr talman! Jag har tyckt det vara viktigt att redan i inledningen av detta riksmöte slå fast hur viktigt jag tycker det är att vi, genom beslut i riksdagen, skapar goda förutsättningar för små och medelstora företag att fungera och utvecklas, och jag kan försäkra att de moderata riksdagsmännen kommer att verka pådrivande i detta avseende.

Herr talman! I regeringsförklaringen läggs fast att omställningen av jordbruket skall fullföljas. När Sverige träder in i EG skall vi ha en stark och konkurrenskraftig jordbruksnäring enligt den nya regeringen. Ett öppet och levande kulturlandskap skall bevaras. Jordbruket skall användas som en resurs i miljöarbetet. Förutsättningarna för allt detta finns med i den reformering av jordbruket som riksdagen har beslutat om och som nu pågår. Men när man ser litet närmare på vad företrädare för de fyra regeringspartierna har sagt i riksdagen och i andra sammanhang, undrar man hur det skall bli i framtiden. Land sagt att han ställer sig bakom den kampanj som LRF drev gentemot oss socialdemokrater i somras. Eftersom enigheten är, eller åtminstone har varit stor om inriktningen av vår jordbrukspolitik, riktade sig kampanjen också i hög grad mot centern, moderaterna och folkpartiet, dvs. tre av de nuvarande regeringspartierna. Betyder Karl Erik Olssons uttalande att han nu, trots regeringsförklaringen, är redo att riva upp beslutet om jordbruksreformen för att tillfredsställa LRF på bekostnad av konsumenterna? Det finns flera tecken som tyder på det. Jordbruksreformen genomförs i tre steg. Det första steget, den interna avregleringen, har påbörjats och har bl.a. resulterat i en sänkning av livsmedelspriserna. Bl.a. har priserna på gris och nötkött sänkts, och sänkningen fortsätter. Detta var ett av målen för den nya jordbrukspolitiken och förutsågs av samtliga inblandade parter. Det ledde fram till steg två, anpassning av gränsskyddet för att ge konsumenterna glädje och nytta av jordbruksreformen. Nu är det tveksamt vad som kommer att ske med gränsskyddet. Jordbruksministern har uttalat sig i tidningar och i radion om att han är beredd att återställa gränsskyddet till den tidigare högre nivån. Följden blir högre livsmedelspriser. Konsumenterna får betala notan för jordbruksreformen men undanhålls dess fördelar, sänkta livsmedelspriser. Vi socialdemokrater är angelägna om att också konsumenterna skall få del av fördelarna av jordbruksreformen. 14,3 miljarder kronor av skattemedlen fördelas hos jordbrukarna för att omställningen skall ske på ett sätt som är acceptabelt för deras trygghet och försörjning. Det är rimligt, och om detta har vi alla varit eniga. Men den sänkning av livsmedelspriserna som följer av avregleringen skall komma konsumenterna till del. Den skall inte leda till ett överskydd som hindrar importen och som ökar vinsterna hos livsmedelsgrossisterna. Det tredje steget i jordbruksreformen är ökad konkurrens. Riksdagen har på förslag av den socialdemokratiska regeringen beslutat om förbud mot samverkan inom livsmedelssektorn. Förbudet gäller också marknadsdelning och kollektiv exportfinansiering. Även detta är en viktig åtgärd för att sänka matpriserna. Men det finns olika åsikter också inom den nuvarande regeringen. Karl Erik Olsson är ett tungt namn på en centerpartimotion som kräver att exportverksamhet i högre grad än vad som nu är fallet skall få bedrivas. Det kan betyda att vi återfaller i den gamla regleringsekonomin. Företrädare för moderaterna, som centern regerar tillsammans med, vill däremot skärpa förbudet ytterligare. Vilken linje väljer regeringen? Norrlandsstödet är en stor fråga när det gäller jordbrukspolitiken. Riksdagen fattade beslut om Centerpartiet ville då öka stödet ytterligare med drygt 120 milj.kr. Avser jordbruksministern att fullfölja detta nu? Så till kulturlandskapet. En av folkpartiets stora frågor i valrörelsen var införandet av arealbidrag. Nu begravs detta i en utredning, och så får vi se hur det går med det. Arealbidrag kräver nämligen nya friska pengar, som i så fall skulle komma utöver de 750 milj.kr. som redan finns anslagna för kulturoch landskapsstöd. För det är väl inte så att man tänker ta från andra stödformer, t.ex. omställningsstödet? Det är för övrigt redan intecknat, som vi ser det. Moderaterna har här en helt annan åsikt. De vill ju privatisera naturvården, så där finns antagligen ingen förståelse för ett krav på mera statliga pengar. På vilket sätt vill jordbruksministern bidra till bibehållandet av det öppna landskapen? En borgerlig regering skulle garantera en stabil jordbrukspolitik, trodde LRF, herr talman! Det jag nu har sagt tyder inte på detta.

Herr talman! Det svenska jordbruket producerar i dag mer livsmedel än vi kan konsumera. Resultatet blir ett stort överskott som måste dumpas på världsmarknaden till priser som långt underskrider produktionskostnaden. Omställningen enligt det livsmedelspolitiska beslutet 1990 syftade till att ta resurser från livsmedelsproduktionen i tillräcklig grad för att skapa balans på den inhemska marknaden. Notan för detta får sedan betalas via skattsedeln eller genom högre matpriser, ett faktum om givetvis inte är acceptabelt för konsumenterna. Att anpassa jordbrukets kapacitet till det inhemska behovet kräver en minskning av den odlade arealen. Ca 400 000 hektar har tagits bort 1991, men enligt LRFs beräkningar kan ytterligare 250 000--350 000 hektar behöva anmälas för omställning. Detta motsvarar cirka en fjärdedel av totalarealen. En avveckling av den storleksordningen får givetvis stora konsekvenser för både bönderna och landskapsbilden. De öppna landskapen kommer att minska drastiskt. Det kommer att leda till en stor kapitalförstöring, eftersom det troligen kommer att bli dyrt att återställa om och när behovet återuppstår. Det kan också leda till arbetslöshet, särskilt i glesbygderna. Herr talman! Det finns inga enkla raka lösningar på sådana problem som tillfredställer alla parter till 100 %. Men låt mig få nämna några punkter som representerar ny demokratis sätt att se på problemet: Det är först och främst konkurrens på lika villkor. Det är viktigt att ge bönderna samma ekonomiska villkor som sina kolleger ute i Europa. Enligt LRF är svenska bönder kostnadseffektiva om man tittar på kostnaderna före skatt och pålagor. Ja, de rena produktionskostnaderna inkl. löner, är faktiskt lägre än än motsvarande i t.ex. Tyskland och England. Med ett sänkt skattetryck skulle svenska bönder vara konkurrenskraftiga. Det är således knappast böndernas fel att priserna är höga. EG-anslutningen innebär en mycket stor utmaning för svenskt jordbruk. I en gemensam marknad kommer vi i förlängningen att nå ca 300 miljoner konsumenter, men samtidigt konkurrerar vi också med 7 miljoner lantbrukare. Om de svenska bönderna får samma ekonomiska villkor som dessa, skulle detta kunna ge utrymme för enskilda bönder att satsa på nischprodukter. Ett exempel på detta är giftfria eller miljövänliga livsmedel. Enligt LRF finns det en växande potentiell marknad inom EG där man är beredd att betala extra för sådana livsmedel. Här har vi en konkurrensfördel i vårt geografiska läge. En förutsättning är dock, som tidigare nämnts, ett lägre skattetryck. Vi behöver mer virke. Det är bl.a. cellulosaindustrin som behöver detta. En satsning på skog är en satsning på lång sikt, och den kan göras nu. Det är vår mening att odling av såväl lövsom barrskog måste tillåtas på en viss del av åkerarealen. Ett landskap med mera skog betyder nödvändigtvis inte att man förlorar i skönhetsvärden. Vem tycker t.ex. inte att en ekbacke är vacker? Herr talman! Åkermarken är en tillgång. Man måste se marken som en tillgång, en resurs för produktion, ungefär som en produktionsapparat inom industrin. Med ett positivt tänkande kan man ofta vända ett hot till en möjlighet. Det är politikernas uppgift att se till att förutsättningarna är goda. Men ansvaret för jordbrukets lönsamhet måste i första hand ligga hos jordbrukarna och deras branschorganisationer. LRF måste i högre grad tänka kreativt, man lever inte i en skyddad verkstad. Man kan t.ex. undersöka och utveckla något eller några av de förslag till alternativt utnyttjande av den avvecklingshotande arealen som då och då ges publicitet i pressen. Jag tänker då på välkända saker såsom kräftodling, golfbanor och andra rekreationsanläggningar, vilt, whiskyframställning -- vilket senast varit på tapeten -- fårskötsel och linodling. Det finns säkert en lång rad möjligheter att utnyttja marken. Jag är övertygad om, herr talman, att vi med ett positivt tänkande i kombination med en minskning av skattepålagorna kan ge Sverige ett lönsamt, livskraftigt jordbruk och ett vackert land att leva i. Det är till för gagn för oss alla, inte minst för våra duktiga bönder. De förtjänar det.

Herr talman! I förmiddags handlade debatten om de stora pengarna. Skatter, fonder, ja rent av svarta hål i ekonomin diskuterades. Det är säkert avgörande faktorer för landets framtid, men för de flesta människor -- eller för TV-tittarna som hade förmånen att höra debatten -- föreföll nog debatten tämligen abstrakt. Också jag kommer att tala om pengar, närmare betämt om runt 125 miljarder kronor per år. Om dessa 125 miljarder sägs inte ord i regeringsförklaringen. Ändå berör de varenda människa här i landet, och varje dag måste vi på något sätt förhålla oss till dem. Det är livsmedelskostnaderna jag tänker tala om. Vi konsumenter betalar i runt tal 125 miljarder kronor om året för vår mat. Utslaget per invånare blir det närmare 15 000 kr. per år. Av bruttonationalprodukten utgör dessa 125 miljarder knappt en tiondel. Det handlar alltså inte precis om småpotatis. Vi i vänsterpartiet anser att det är viktigt att lyfta fram konsumentperspektivet på livsmedelspolitiken, och vi anser inte att detta tidigare har gjorts i tillräcklig grad. När livsmedelspolitik eller jordbrukspolitik debatteras framstår det ofta som om livsmedelskonsumenterna vore en obetydlig minoritet i det här landet och böndernas organisationer en mycket stor majoritet. När det gäller det stora komplex som består av livsmedelsindustrin, grossister, distributörer, detaljister och deras makt och inflytande över såväl livsmedelspriser som kvalitet, har riksdagen oftast mycket litet att komma med. Men för konsumenterna är det inte ointressant vem eller vilka som har makten över maten. Det är mycket intressant vad vi får för de 125 miljarder som vi tillsammans betalar för maten. Som bekant har vi i vänsterpartiet tidigare riktat uppmärksamheten på matkostnaderna. Vårt krav på slopad matmoms resulterar nu i momssänkningar med 7 % på livsmedel. Det är naturligtvis bra. Men vill också visa på att det finns en rad andra faktorer som fortfarande fördyrar våra livsmedel eller motverkar en sänkning av priserna. Det vore illa om det skulle ta lika lång tid att få upp ögonen på folk eller på regeringen för dessa faktorer som det tagit för oss att få igenom kravet på momssänkning. Även om man letar förgäves i regeringsförklaringen efter vad regeringen tänker göra för att sänka matpriserna eller för att använda en kanske mer intressant borgerlig angreppsvinkel, anpassa matpriserna till EG-nivå, och även om jordbruksministern kanske kan tänkas säga att konsumentpriserna inte är hans bord, anser jag och vänsterpartiet att matpriserna hör hemma i denna livsmedelspolitiska debatt. Herr talman! Som konsument vill jag ha bra livsmedel med god kvalitet till rimliga kostnader. Jag är beredd att betala skäligt för maten men inte att betaka för en massa onödiga omkringkostnader som inte har ett dugg med vare sig kvaliteten eller kvantiteten att göra. Jag är intresserad av att ha tillgång till en butik som jag kan nå utan alltför mycket krångel, och jag är självfallet betjänt av att butiken bär sig och kan föra ett varierat sortiment. Jag vill veta vad enskilda produkter kostar och varifrån de kommer, och jag vill veta vad olika halvfabrikat innehåller. Jag vill ha vettig produktinformation, som är begriplig, och jag vill inte ha livsmedel med onödiga eller farliga tillsatser. Det här är krav som jag delar med en överväldigande majoritet av landets konsumenter.

Vänsterpartiet har tidigare lagt fram förslag som skulle sanera prissättningen och minska reklamraseriet. Vi inser hur betydelsefullt det är med medvetna och kunniga konsumenter och hur viktigt det är med lokal konsumentverksamhet. Tack vare vänsterpartiet får de frivilliga konsumentorganisationerna 2 milj.kr. årligen för att arbeta med livsmedelsfrågor. Kommer de även i fortsättningen att få detta bidrag? Har jordbruksministern några funderingar omkring matpriserna och livsmedelskvaliteten? Tänker regeringen göra något som gagnar konsumenterna, minskar resursslöseriet och ger oss en chans att bedöma pris och kvalitet på vår mat? Kommer vi att att få en fungerande kontroll på importerad mat? Kommer vi att få behålla prismärkning på enskilda produkter? Kommer vi att slippa att tvingas betala miljarder i onödan för extrapriser och rabattkuponger? Det vore intressant att höra om regeringen har några synpunkter på dessa för konsumenterna så viktiga frågor.

Fru talman! Jag tänker i den här debatten kort beröra tre områden: dels frågan om produktion av livsmedel och användningen av jordbruksarealen, dels frågan om konsumtionen och utvecklingen av bl.a. konsumentpriserna och dels den internationella framtiden på jordbruksområdet. Vi som lever i Sverige är på många sätt en priviligierad grupp människor i denna värld. Vi har en hög ekonomisk levnadsstandard. Vi har, jämfört med många andra europeiska länder, stora tillgångar i form av land, vatten och en grönskande natur. Denna närhet till naturen och vårt klimat gör oss medvetna om naturens kretslopp. Vi, om några, borde alltså ha förutsättningar att inse och på ett förnuftigt sätt ta till vara den generositet som naturen visar oss, der resurser som den skapar. Detta kräver emellertid en förmåga till respekt och solidaritet mellan människor, och mellan människor och natur. De spelregler som vi i regeringen vill skall gälla för utvecklingen i vårt samhälle präglas av långsiktighet, kontinuitet och framtidstro. Målsättningen att skapa ett samhälle, där vi utan oro och rädsla kan närma oss en framtid som oundvikligen innebär förändringar i förhållande till vårt samhälle av i dag, måste prägla vårt arbete. Det innebär att skapa förståelse för det föränderliga samhället, för vikten av att hushålla med våra resurser, för en öppnare värld.

Regeringen avser att leva upp till de mål för livsmedelspolitiken som under stor enighet lades fast av riksdagen år 1990 -- det nämnde också Inge Carlsson för en stund sedan. Det innebär att jordbruket skall kunna lita på att de utfästelser som gjorts kommer att gälla. Härigenom ges förutsättningen för den långsiktiga planering som är en självklar nödvändighet för denna näring, som har att arbeta med den biologiska klockan, dvs. med det som gror, som växer och som skördas. Att 1990 års beslut ligger fast innebär också att omställningen inom jordbruket fullföljs, i kombination med de åtgärder som regeringen planerar för att underlätta små och nyföretagandet. Omställningen av jordbruket skall medverka till att vi får en stark och konkurrenskraftig jordbruksnäring, där jordbruket producerar livsmedel av hög kvalitet men också andra nyttigheter, t.ex. miljövänliga råvaror som biobränsle, och där markens produktionsförmåga och kunskaperna hos dem som känner marken tas till vara. Att skapa en varaktig marknad för biobränslen är av grundläggande betydelse för att omställningsarbetet skall bli framgångsrikt. Därigenom bevaras också det levande kulturlandskapet; det tycks finnas en bred enighet om att det skall bevaras. En omställning är också nödvändig i perspektivet av ett EG-medlemskap, som innebär en ökande konkurrens för såväl jordbruket som livsmedelsindustrin samtidigt som vi får bättre tillgång till en mångfalt större marknad. Att förbereda oss inför denna situation måste prägla inte bara regeringens arbete de närmaste åren utan också hela vårt näringsliv. Det är således som ett led i detta arbete som vi skall betrakta de omställningsåtgärder som nu vidtas inom jordbruket. Sverige deltar aktivt i arbetet med att uppnå ett avtal inom ramen för GATT. En utgångspunkt för detta arbete måste vara att ländernas åtaganden i ett sådant globalt avtal är likvärdiga och samtidiga. En annan utgångspunkt måste vara att världens livsmedelsförsörjning inte äventyras. Våra möjligheter att dra nytta av såväl EG medlemskapet som GATT-avtalet är i stor utsträckning avhängiga av vilken framgång vi har i arbetet med att bekämpa pris och kostnadsutvecklingen i vårt eget land. I detta sammanhang är det intressant att komma in på situationen på livsmedelsområdet. Sedan det jordbrukspolitiska beslutet fattades här i riksdagen har livsmedelspriserna utvecklats långsammare än konsumentprisindex. Det har varit ett viktigt resultat av det arbetet. Samtidigt kan vi då också konstatera att prisutvecklingen har varit mer negativ för jordbrukarna än den har varit positiv för konsumenterna. Det är ett förhållande som vi måste arbeta vidare med. Det är naturligtvis så -- jag delar på den punkten också Inge Carlssons uppfattning -- att de sänkningar av priserna och den begränsning av kostnaderna som görs genom det livsmedelspolitiska beslutet måste komma konsumenterna till del. Det är viktigt att fullfölja arbetet genom att skärpa konkurrensen i olika led när det gäller livsmedelsproduktion, distribution och handel. När vi som konsumenter ställer höga krav på livsmedlens kvalitet, på livsmedelsproduktion på ett miljövänligt och djurvänligt sätt samt på ett öppet landskap, måste vi också ha förståelse för att det kostar någonting för oss. Det är viktigt att vi, när vi närmar oss Europa, när vi är beredda att gå in i ett EG-medlemskap, ser till att harmonisera förhållandena i vårt land med EGs förhållanden så långt detta är möjligt.

Fru talman! Karl Erik Olsson tar inte upp så mycket om konsumentpriserna i sitt anförande, men han konstaterar att livsmedelspriserna efter jordbruksuppgörelsen har utvecklats långsammare än övriga konsumentpriser. Det är naturligtvis riktigt. Men det jag undrar är hur regeringen och Karl Erik Olsson förhåller sig till faktorer som fördyrar livsmedlen men som inte på något sätt ger bönderna mer pengar. Det borde alltså vara ett gemensamt intresse för oss att se till att konsumenterna inte betalar ''i tomme'' för någonting som livsmedelsproducenterna, dvs. bönderna, inte har sett röken av. Jag tog som exempel de s.k. extrapriserna, rabatterbjudanden, onödig reklam m.m., som har visat sig kosta konsumenterna åtskilliga miljarder kronor om året -- pengar som bönderna inte får ett öre av utan tillfaller andra sektorer i samhället. Det skulle vara intressant att höra om Karl Erik Olsson eller regeringen har börjat fundera på om det är värt att göra någonting åt det här eller om det skall få fortsätta på detta sätt. Det finns också andra saker som påverkar livsmedelskostnaderna negativt, och det är sådant som att konsumenterna inte har möjlighet att överblicka marknaden. Vi har under tidigare år pratat om dålig konkurrens och tendenser till monopolisering inom livsmedelsindustrin, och detta har nog så viktiga konsekvenser för konsumenterna. Anser jordbruksministern att det är frågor som är viktiga att driva i regeringen framöver, eller hur ser det ut i detta fall? Jag och vänsterpartiet tycker att det skulle vara mycket intressant att få reda på det.
Fru talman! Jag är ganska tillfredsställd med det svar som jordbruksministern gav, nämligen att avregleringens positiva effekter skall komma konsumenterna till del. Men jag är ändå litet oroad. Jag tänker tillbaka på valrörelsen, där många centerpartister och andra klart uttalade att de skulle återanpassa gränsskyddet om de vann valet. Jordbruksministern vet ju att vi har fört en lång debatt om detta tidigare, men han vet också att den här typen av gränsskydd finns i många EG-länder. Under ett antal år har dessa EG-länder också anpassat sina gränsskydd med mellan 6 och 20 %. Tidigare höjde vi ofta gränsskyddet här i Sverige, och då kom det ingen kritik från centerpartiet eller andra partier, men när vi nu gjorde den här anpassningen fick vi kritik. Vi har i alla fall folkpartiet och vänsterpartiet med oss. Jag fick inte heller något svar på frågan om Norrlandsstödet. Centerpartiet hävdade ju att det skulle höjas ytterligare, med drygt 120 milj.kr. alla andra partier var vi överens om att den stora uppräkningen på 12 % var tillräcklig och att den var rättvis, men jag har för mig att jordbruksministern uttalade att detta var oärligt av oss. På vilket sätt skall nu jordbruksministern återställa de 120 miljonerna? Kommer det någon proposition eller någon åtgärd?

Fru talman! Elisabeth Persson frågar om man skall tillåta att konsumenten betalar ''i tomme'' för någonting som inte produceras. Det skall man egentligen inte göra, men samtidigt är det fråga om vad som menas med ett sådant uttryck. Jag har den uppfattningen -- som jag tror att vi är överens om i regeringskretsen -- att det sätt som marknadsföringen sker på måste det vara producenterna, aktörerna på marknaden, som avgör. Det måste vara en effektiv konkurrens som bidrar till att man inte lägger ner för mycket pengar på detta så att varorna blir dyra. I de länder där man inte har haft en fungerande marknad har inte livsmedel eller andra varor vare sig förekommit i tillräcklig omfattning eller blivit särskilt billiga. Samtidigt är det viktigt att gå vidare och effektivisera just marknaden, så att den fungerar på ett bättre sätt. Konsumenterna skall naturligtvis också ha möjlighet att reagera, så att de inte betalar för något som inte är värt någonting. De skall ha valmöjlighet och kunna köpa någonting annat. Det bör marknaden känna av. Elisabeth Persson säger också att det är svårt att överblicka marknaden. Ja, det är klart att det är. Samtidigt finns det inte anledning att begränsa utbudet med lagliga medel. I länder som ofta jämförs med Sverige, t.ex. nere på kontinenten, är variationsrikedomen ofta större och priserna lägre. Det finns säkert möjlighet för Sverige att bli effektivare och duktigare också i detta avseende. Inge Carlsson tar upp frågan om gränsskyddet. Många av oss minns den debatt som har förekommit i denna kammare och runt om i landet i den frågan. Vi var 1990 i jordbruksutskottet och i kammaren utomordentligt överens om att Sverige inte skulle göra några ensidiga förtida neddragningar av gränsskyddet. När den socialdemokratiska regeringen lade fram en proposition om just en sådan sänkning blev detta mycket uppmärksammat, och debatten var stundtals tämligen upphetsad. Det är självklart att de uppfattningar som har funnits i den här frågan kvarstår. Samtidigt vet vi alla att sådana här förändringar inte är särskilt enkla. Vad vi nu gör är att försöka se efter om det ligger någonting i det som bl.a. socialdemokraterna sade tidigare, dvs. att det bara var ett överskydd som sänktes. Jag avser alltså att ge jordbruksverket i uppdrag att studera på vilket sätt som denna sänkning som genomfördes har påverkat och kan komma att påverka priserna för jordbrukarna. Det gjordes ett bestämt uttalande från riksdagen om att man inte i förtid skulle göra någonting sådant. När vi får beskedet skall vi återkomma och se på vilket sätt effekterna kan åtgärdas. Det bästa -- det vill jag gärna uttala redan nu -- vore om GATT-förhandlingarna kunde drivas så snabbt att resultatet av dem fanns tillgängliga redan i början av nästa år. Då skulle problemet minimeras. I de resonemang som har förts inför GATT förhandlingarna har man också sagt att tidigare gjorda sänkningar skall tillgodoräknas när GATT resultaten börjar genomföras. En arbetsgrupp ser för närvarande över formerna för Norrlandsstödet. Centerpartiets uppfattning från i våras om att jordbrukarna inte kompenserades fullt ut hade förankring i verkligheten. Samtidigt tror jag att alla var medvetna om att detta stöd medförde mycket stora kostnader och att man inte säkert kunde uttala sig om träffsäkerheten. Därför enades vi om att låta en arbetsgrupp utreda frågan om stödets framtida utformning. Jag har i dag försökt få viss information om hur långt arbetsgruppen har kommit, och jag förväntar mig en rapport i slutet av nästa månad. Därefter avser regeringen att lägga fram förslag om hur detta stöd skall ges i framtiden.
Fru talman! Det var en mycket intressant feltolkning som jordbruksministern gjorde sig skyldig till. Jag skall försöka precisera vad jag menade med att ha överblick över och kunskap om. I våras fattade riksdagen beslut om ett ganska uppmärksammat prismärkningssystem. Det innebar att vissa varor även i fortsättningen skulle prismärkas enskilt. Detta beslut fattades under stort motstånd från främst moderaterna och folkpartiet liberalerna. Hur centern ställde sig kommer jag faktiskt inte ihåg, men det stora motståndet kom alltså från moderaterna och folkpartiet liberalerna, partier som nu är viktiga parter i den nya regeringen. Nu undrar vi konsumenter om detta beslut kommer att rivas upp eller om vi även i fortsättningen kommer att ha möjlighet att kunna överblicka prissättningen på varor. Det var det jag menade och ingenting annat. Jag är fundersam över detta och tycker att argumenten mot enkla åtgärder som gagnar konsumenterna ibland är mycket konstiga. I denna kammare refererar vi ofta till EG. Låt mig därför göra en jämförelse i fråga om prissättning av varor med några andra europeiska länder. Kommer man in i en livsmedelsbutik i London finner man att snart sagt varje sak som saluförs är individuellt prismärkt. Det kan röra sig om små förpackningar, chockladbitar eller precis vad som helst. Det sitter en prislapp på dem. I varje butik i Tyskland, i en liten småstad eller by, i Hamburg eller i Frankfurt, är det otänkbart att visa varor i skyltfönstren utan att ange priset på dem. Det gäller såväl mat som kläder. Jag undrar om det är andra marknadskrafter som råder i dessa länder? Varför är det så svårt att göra samma sak här i Sverige? Varför skulle det vara så hämmande för svensk handel? Varför är det så svårt för den svenska marknaden och marknadskrafterna att ge konsumenterna en så enkel information som prismärkningen utgör? Jag tror att en prismärkning i längden gagnar handeln. Det är viktigt för konsumenterna att veta vad de betalar för saker och ting. Detta var ett exempel på vad jag menar med att kunna överblicka priser och marknaden. Jag har tidigare i dag noterat att Karl Erik Olsson och andra regeringsföreträdare har utpekat de offentliga monopolen som roten till mycket ekonomiskt elände i landet. Vad har jordbruksministern för uppfattning om monopoltendenserna och koncentrationen inom livsmedelsproduktionen? Jag tycker inte det har framgått av vad han har sagt. Vad anser Karl Erik Olsson om exempelvis Arlas och de andra mejeriföreningarnas agerande beträffande avräkningspengarna för mjölken i somras? Då skyllde man på gränsskyddets sänkning. Man sänkte avräkningspengarna för att efter valet snabbt höja dem igen.
Fru talman! Jag förstår nu att jag missförstod vad Elisabeth Persson sade om att kunna överblicka priserna på varor. Frågan om prismärkning är inte min specialitet. Jag utgår dock från att konsumenterna, om de kan utöva sitt inflytande, också kan se till att det ger effekt på detta område. I det jordbrukspolitiska beslutet anslog riksdagen i stor enighet -- faktiskt på förslag från vänsterpartiet -- ett par miljoner kronor extra för konsumentinformation. Jag medger gärna att jag anser det viktigt att konsumenterna får komma till tals både genom det sätt de handlar på och på andra sätt, exempelvis politiskt och i den allmänna debatten. Däremot tror jag inte särskilt mycket på omfattande regelsystem för hur exempelvis prislappar skall sättas på varor. Det bör vara säljaren som är angelägen att tala om vad som för tillfället är jättebilligt. På sådana varor sätter han säkert en prislapp. Frågan om monopol är principiellt intressant, och det gäller både om det rör sig om offentliga monopol eller monopol i näringslivet. Beträffande jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse finns det enligt min mening anledning att ha möjlighet att begränsa eventuella monopoltendenser. Dels kan det bli lättare att starta mindre företag som en undervegetation, dels hamnar vi i en större marknad där faktiskt de svenska företagen inte är särskilt stora. De får då konkurrera med företag på den europeiska marknaden som är större och utövar en kraftfull konkurrens. Jag har som jordbruksminister inte anledning att lägga mig i enskilda företags prissättning vid olika tillfällen. Men visst är jag förvånad över att man hade så dåligt grepp om hur mycket pengar som fanns i kassorna att man gjorde sådana ryck i exempelvis mjölklikviderna som Elisabeth Persson nämnde. Som tidigare har nämnts i debatten är det viktigt att ta vara på de möjligheter som finns i Sverige när det gäller att hävda sig på den europeiska marknaden. Mycket snart är vi kanske en del av en marknad omfattande 300--400 miljoner människor. Den marknaden efterfrågar sannolikt varor som vi kan producera mer av i Sverige, nämligen rena och hälsosamma livsmedel producerade i en ren miljö och med ett minimum av restsubstanser från exempelvis kemiska medel. Utvecklingen därvidlag har kommit längre i Sverige än i de flesta av våra grannländer. Den här möjligheten bör utnyttjas av det svenska jordbruket.

Fru talman! Jag vänder mig först till den nye jordbruksministern och hälsar honom välkommen. Det är ett utmanande och svårt arbete som han har framför sig. Jag hoppas att vi skall få ett gott samarbete mellan departementet och riksdagen, så att vi kan återställa den framtidstro bland landets jordbrukare och livsmedelsproducenter som är nödvändig för att gå en lyckosam framtid till mötes. Våren 1990 fattade riksdagen beslut om en långtgående avreglering av svenskt jordbruk. Bakom beslutet stod i princip alla dåvarande riksdagspartier utom miljöpartiet. Beslutet innebar att den svenska jordbruksnäringen inom loppet av en femårsperiod skall avregleras och marknadsanpassas. Den dåvarande överproduktionen skall upphöra. Om det sker kommer också lönsamheten att återvinnas. Därför skall en omställning och en anpassning ske, och vissa stimulansstöd har också aviserats och beslutats. Bl.a. skall jordbruket stimuleras att välja nya produktionsalternativ. Riksdagsbeslutet innehöll vissa villkor, bl.a. att det svenska gränsskyddet inte skulle förändras i annan takt än vad som anges i GATT-förhandlingarna. Ömsesidigheten är viktig och ofrånkomlig om svensk livsmedelsproduktion, råvaruproduktion i jordbruket och vidareförädling i livsmedelsindustrin skall få en rimlig chans att hävda sig i den ökade internationella konkurrensen. Den tidigare socialdemokratiska regeringen har under det senaste året svikit genom att genomdriva en ensidig gränsskyddssänkning. Man har också höjt vissa punktskatter på jordbruksområdet. Dessutom har man bromsat jordbrukets egna initiativ att snabba på strävandena att uppnå produktionsbalans, exempelvis då man inte ville medverka till att lyfta ut det temporära sockeröverskottet, vilket medfört att arealen i år har måst minskas mycket kraftigt. Man var också beredd att stoppa mejerinäringens vilja att påskynda omställningen när det gäller mjölkproduktionen. Många lantbrukare har dessutom känt stor osäkerhet och tvivel beträffande omställningsreglerna. Socialdemokraterna har tyvärr inte på något sätt försökt att undanröja den osäkerheten -- snarare är det tvärtom. Detta har gällt bl.a. hoten om återbetalning och om säkerhet. Klart står att producenter inte har behandlats lika, utan kraven och inriktningen har varierat i landet. Det föreligger en uppenbar risk att många som har gått in i omställningen hoppar av och att de som planerat att gå in drar sig ur. Det skulle vara mycket olyckligt. Den breda politiska uppslutningen kring det livsmedelspolitiska beslutet var trots allt värdefull, och den borde skapa goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar jordbrukspolitik. Beslutet var en kompromiss, vilket innebär att vi liksom andra har tvingats ge avkall på en del av våra ursprungliga förslag. Vi gjorde det i förvissningen om att en bred uppgörelse skulle skapa bättre utvecklingsmöjligheter än ett beslut som fattats med knapp majoritet. Den breda uppslutningen innebär att beslutet borde kunna stå fast, oberoende av regeringsskiftet. En förutsättning härför är givetvis att avsteg inte görs, men så har tyvärr skett. Elisabeth Persson talade nyss i vackra ord om konsumenten men berörde inte vikten av för konsumenten att i varje läge ha tillgång till livsmedel av god kvalitet. Om vi skall lyckas, måste vi ha en tillräckligt stor inhemsk livsmedelsproduktion. Alla vet att vädrets makter kan spela en stor roll. Det finns också andra faktorer som kraftigt påverkar tillgången på livsmedel, inte bara i Sverige utan även på andra håll i världen. Det land som i stor utsträckning gör sig beroende av import av livsmedel kan dyrt få betala detta på sikt. I ett läge där de viktigaste handelsländerna förhandlar, såsom nu sker och alltför länge skett utan resultat inom GATT, om en sänkning av skyddet för jordbruket kan riskerna komma att öka ännu mer. Syftet med GATT-förhandlingarna är att få ned den pristryckande överskottsproduktionen. Därigenom skulle man kunna få en situation där världsmarknadspriserna stiger till en nivå som ligger närmare de verkliga produktionskostnaderna i olika länder. Exportförlusterna på grund av överproduktionen skulle därmed kunna minskas. Vi vet att man i olika länder vill minska stödet och skyddet, och vi vet också att det skulle gynna de olika budgeterna. Nu har vi emellertid en svår situation. Vi måste ändå i det läget se till att klara katastrof och beredskapslagringen av livsmedel. Jag hoppas att den nye jordbruksministern är beredd att ta initiativ till åtgärder för att lösa problemet hur man i en marknad med en minskning av överskotten skall kunna klara beredskapslagringen. Jag hoppas också att jordbruksministern kommer att ge ett bättre besked om anpassningen till EG av den kommande jordbrukspolitiken.

Fru talman! Liksom föregående talare vill jag inleda med att gratulera Karl Erik Olsson till utnämningen till jordbruksminister. Jag vet ingen som är mer kompetent och lämpad att inneha den posten, och jag är övertygad om att han i hög grad kommer att kunna bidra till ett ökat förtroende i lantbrukarleden för att vi som politiker är beredda att leva upp till 1990 års jordbrukspolitiska beslut, även om de ekonomiska förutsättningarna nu blir allt kärvare. Tillåt mig även, fru talman, att i detta sammanhang hälsa Holger Gustafsson, som står näst i tur på talarlistan, välkommen till riksdagen. Holger kommer, liksom Ivar Virgin och jag, från Götene i invånare, som alltså håller sig med tre riksdagsmän. Ur jämställdhetssynpunkt hade det naturligtvis varit bättre om det hade varit någon kvinna från Götene. Jag kan försäkra att jag inte skulle ha haft någonting emot att både Holger och Ivar hade varit kvinnor. Eftersom också grannkommunen Skara med ett något större invånarantal numera också håller sig med tre riksdagsmän, hade jag förväntat mig att Bert Karlsson i sitt jungfrutal skulle ha krävt en utlokalisering av riksdagen till Skara Sommarland. Nu gjorde han inte det, men jag tror inte att han i längden kommer att nöja sig med att enbart det massmediala intresset för politiken har förskjutits åt Skarahållet. Fru talman! Låt mig, i likhet med Elisabeth Persson, inledningsvis anlägga ett konsumentperspektiv. All produktion syftar ju ytterst till att tillgodose konsumenters efterfrågan. Det gäller även för vår livsmedelsproduktion, och det var en av huvudanledningarna till att riksdagen i stor enighet i juni 1990 beslöt att i socialt acceptabla former under en femårig omställningstid avreglera och marknadsanpassa jordbruket. Tidigare hade lantbrukarna mer varit inställda på att producera det regleringarna premierade än det som konsumenterna efterfrågade. Konsumenterna efterfrågar livsmedel av bra kvalitet till låga priser. Det senare har inte minst de -- som jag kallar dem -- enspåriga matprisdebattörerna i massmedia tagit fasta på. De hävdar att avregleringen av jordbruket även borde ha omfattat en ensidig svensk avveckling av gränsskyddet, så att svenska konsumenter hade fått tillgång till de prisdumpande livsmedelsöverskotten på världsmarknaden. Vad dessa debattörer -- jag räknar inte Elisabeth Persson till dem -- aldrig talar om är att därmed slås det svenska jordbruket ut, vilket innebär att en rad andra nyttigheter, såsom öppet landskap och levande landsbygder, som konsumenterna också efterfrågar försvinner. Lars Drake vid lantbruksuniversitetet har genom enkätundersökningar visat att en majoritet av det svenska folket vill ha nuvarande öppna landskap och anser att staten bör betala för landskapsvården om denna är hotad. Teoretiskt är det naturligtvis möjligt att anställa statliga landskapsvårdare, som sköter detta när lantbrukarna inte längre har ekonomiska möjligheter att fortsätta. Vi betalar årligen av skattemedel mellan 2 och 3 miljarder kronor för att hålla parker och grönytor i våra tätorter. Alla inser att skulle vi på samma sätt bevara jordbrukslandskapet, så skulle årskostnaden bli tiodubbel. Vi måste därför se till att jordbrukarna får förutsättningar att klara omställningen. Utöver att vi då får tillgång till livsmedel, vars kvalitet och tillverkningsmetoder vi kan påverka, så kan vi också behålla det landskap som vi som konsumenter efterfrågar till rimliga kostnader. Från folkpartiet liberalerna har vi, som Inge Carlsson erinrade om, varje år sedan 1986 motionerat om att i särskild ordning ge ersättning för landskapsvården genom en generell arealersättning och inte som nu ha den ''inbakad'' i producentpriserna. Betalar vi exempelvis 1 000 kr. per hektar och år för all åker-, ängs och betesmark, så rör det sig om dryga 3 miljarder kronor i årskostnad, att jämföras med nuvarande 2 à 3 En generell arealersättning har många fördelar för såväl lantbrukare som konsumenter. Låt mig här endast framhålla att denna ersättning, som Lars Jonasson vid lantbruksuniversitetet visat, innebär att vi bevarar mjölkproduktionen i mellanbygd och skogsbygd, där vi har ont om öppet landskap och alternativ sysselsättning. Många talare har här i dag tidigare framhållit värdet av att söka bevara kulturlandskapet i just mellanbygd och skogsbygd. Det är bra att regeringsförklaringen nu anger att frågan om arealersättning skall utredas under mandatperioden. Intresset i Sverige för en sådan uppläggning har ökat, och den internationella utvecklingen inom såväl EG som GATT går åt samma håll.